Herr talman! Kammaren behandlar i dag jordbruksutskottets betänkande nr 16, som handlar om statsbudgeten för jordbruksdepartementets verksamhetsområde. De frågor som behandlas där berörs också i ett antal betänkanden som senare kommer upp här i kammaren, bl.a. jordbruksutskottets betänkande nr 22 om jordbruksoch livsmedelspolitiken och det betänkande som föranleds av proposition 146 om prisregleringen. En del av frågorna skall jag här i dag endast beröra översiktligt, eftersom de kommer att närmare debatteras vid detta senare tillfälle. Svenskt jordbruk är liksom jordbruket i de flesta västliga industriländer en reglerad näring. För en reglerad näring är politiken avgörande. Det är de politiska kraven som ställs på näringen som kommer att leda fram till olika inriktning på sikt. Så har det också varit under de gångna årtiondena. Det är de politiska kraven på ökad rationalisering, ökad effektivitet, ökad mekanisering och stordrift, ökad användning av kemiska medel och handelsgödsel som har lett fram till det jordbruk som vi har i dag. Detta innebär naturligtvis att om jordbrukspolitiken och jordbrukets inriktning måste omprövas, då måste samhället i det sammanhanget ha ett betydande ansvar, eftersom det är samhällets beslut som ligger bakom det jordbruk som vi har. Under 70-talet var jordbrukets situation präglad av en ökande optimism. Lönsamhetsmässigt var situationen betydligt bättre än på 60-talet. Konsumtionen av livsmedel steg, bl.a. på grund av att man i början på 70-talet ansåg sig ha råd att subventionera livsmedelskonsumtionen. Den ökade lönsamheten och den ökade avsättningen ledde också till en ganska kraftig produktionsstegring. 80-talet har för jordbrukets vidkommande sett ut på ett helt annat sätt. Räntorna har stigit, lönsamheten har sjunkit, livsmedelssubventionerna har successivt skurits ned. Den sjunkande lönsamheten har lett till att jordbrukarna tvingats att kompensera minskade inkomster med ökad produktion. Det märkliga har alltså inträffat att när man på 70-talet fick en bättre lönsamhet steg produktionen, och när man under 80-talet har noterat en sämre lönsamhet har även det lett till en ökad produktion. Den ökade produktionen har lett till ökade överskott. Eftersom världsmarknaden i synnerhet under de senaste två åren nästan har brutit samman på livsmedelsområdet och priserna är fruktansvärt låga, har dessa överskott lett till en mycket förlustbringande export. Svenskt jordbruk är i dag en ganska liten näring, om man ser till antalet sysselsatta — i dag mindre än 4 96 av den totala befolkningen och även av den förvärvsverksamma befolkningen. Men vi måste komma ihåg att på landsbygden är situationen en annan. I många län är fortfarande antalet personer sysselsatta i jordbruket mer än 10 90 av befolkningen, och vi har många kommuner där antalet är dubbelt så stort. Det innebär att för glesbygden och landsbygden utgör de areella näringarna fortfarande grunden för hela näringslivet. Jordbruket är en mycket viktig resurs. Det handlar för det första naturligtvis om marken — skogsmarken och inte minst åkerjorden, där produktionen ju är högre än i skogen, om man ser till möjligheten att producera biomassa. Det handlar för det andra om de investeringar som finns i jordbruket och även i den infrastruktur som samhället och näringslivet har byggt upp. Det handlar för det tredje inte minst om de människor som är engagerade och den kunskap som dessa människor besitter. Det har varit typiskt för industrisamhället under dess utbyggnad under den senaste hundraårsperioden att man i ökad omfattning har använt ändliga resurser och omvandlat dem till nyttigheter för människan. Man har tagit fram metaller, mineral, fossilbränslen, uran för att producera energi och andra nyttigheter. Det innebär att man grävt upp resurser ur jorden, hämtat resurser under jord. Det kanske inte är så egendomligt att man i föreställningen om var dödsriket skulle finnas har antagit att det finns under jorden. När man sprider ut på jordens yta det som har skilts från livet under mycket lång tid, då blir det ett hot för den tunna hinna av liv som finns på jordens yta. Vi sprider ut väldigt mycket svavel, som vi får upp med fossilbränslet. Vi sprider ut tungmetaller. Vi omvandlar uran till plutonium, som vi inte riktigt vet hur vi skall hantera. Och vi producerar naturfrämmande ämnen som naturen inte kan bryta ner. Detta måste vi på något sätt komma åt. Det är det största miljöproblemet vi har i dag, men här har vi också den största uppgiften för framtidens jordoch skogsbruk. Det handlar nämligen om att i ökad omfattning ersätta miljöskadliga, ändliga råvaror med sådana råvaror som naturen kan producera. Det handlar alltså om att inte bara från jordbrukets sida producera livsmedel utan också producera energiråvara, fiberråvara och råvara till den kemiska industrin. Liksom samhället på 1960 och 1970-talen hade en uppgift att beställa en inriktning för jordbrukspolitiken, har samhället också i dag en sådan uppgift. Samhället måste beställa detta, men samhället måste också vara berett att betala. Även om man kan notera, efter att ha studerat propositionen från regeringen, att regeringens motvilja det här året kanske är mindre än tidigare, saknar vi fortfarande en handlingskraft från regeringen när det gäller att åstadkomma de nödvändiga förändringarna. Regeringen styr Sverige genom att förlora och kompromissa — ungefär så sade statsminister Ingvar Carlsson i går i TV, om jag minns rätt. På det här sättet gör även jordbruksministern. Det visar det betänkande vi nu behandlar. På en del punkter överensstämmer det nämligen inte med propositionen, och i vissa fall har det blivit förbättringar. En av de punkter jag i detta sammanhang vill ta upp är livsmedelssubventionerna, där regeringen i propositionen hade föreslagit en sänkning med 20 90 från den 1 januari 1988. Det skulle innebära 500 milj.kr. på helår och = Prot. 1986/87:124 en budgeteffekt på 250 milj.kr. Detta skulle leda till en höjning av 15 maj 1987 mjölkpriset i konsumentledet på 40—45 öre. Med de påslag som dessutom kommer skulle det sannolikt innebära en höjning från den 1 januari 1988 med ca 80-90 öre.

Det leder i sig till en uppgång med 20 öre per liter mjölk, och med de vanliga tilläggen kan vi räkna med en höjning av mjölkpriset på 40—50 öre. Det här är naturligtvis inte bara jordbrukspolitik. Livsmedelssubventionerna är till för att konsumenten skall få viktiga livsmedel billigare. Detta slår därför särskilt hårt mot barnfamiljer och låginkomsttagare. Det ökade priset innebär naturligtvis också en risk att konsumtionen kommer att sjunka. Det innebär att den balans som man nu genom tvåprissystemet har lyckats åstadkomma på mjölkproduktionens område är hotad. Klart är att den här typen av beslut rimmar dåligt med de uppgörelser som träffats mellan regeringen och näringen, exempelvis i höstas. Vi upplevde att uppgörelsen i november var litet av en städning — man rensade bort en del gammalt groll — men risken är att när regeringen lägger fram sådana här förslag och sedan får stöd av andra partier att göra om den till föga bättre förslag, stökar man till det igen efter den där städningen. Det är naturligtvis orimligt att momsbeskatta barnfamiljers och låginkomsttagares livsmedelsinköp lika hårt som lyxkonsumtionen. Från centerpartiet har vi i det sammanhanget krävt att konsumtionsskatten skall prövas i samband med en större skatteomläggning. Jag yrkar bifall till reservationerna 12 och 14. En annan punkt där det skiljer mellan propositionen och betänkandet är när det gäller kreditgarantiavgifter. Från utskottets sida säger vi att sådana inte bör tas ut för garantier som är lämnade före 1983/84. Här finns en socialdemokratisk reservation, som vill att man skall tillämpa retroaktivitet i det här sammanhanget, någonting som vi normalt inte brukar göra. Jag skulle också vilja ägna några minuter åt problemet kring den s.k. I överskottsarealen. Begreppet används ganska ofta i jordbruksdebatten. Också jag brukar — tyvärr — använda det, men samtidigt påpekar jag alltid att begreppet är felaktigt. Det finns nämligen ingen överskottsareal, bara felanvänd areal. Vi producerar spannmål. Enligt de intentioner som samhället har haft har överskottsarealen skolat användas för spannmålsproduktion. Det handlar om ungefär 1,3 miljoner ton. I år tillämpas för första gången en träda med I trädesersättning, som kommer att reducera spannmålsöverskottet något, I samtidigt som den kostar en del pengar. Från centerpartiets sida har vi under den tid det här har diskuterats hävdat att samhället borde svara för 60 26 av exportkostnaderna. I årets motion till riksdagen föreslår vi att spannmålens regleringskassa därför skall få 480 milj. 13 bara 40 90 kostnadstäckning, och det är det förslag som också regeringen har och som de andra partierna har ställt upp på. Vi vill däremot räkna på det verkliga överskottet, inte bara på det politiskt beslutade överskottet, som man har gjort tidigare. Samtidigt måste jag säga, när vi nu har jordbruksministern här, att jag är tillfredsställd med att man ändå lägger fram ett förslag som är bättre än förra årets. Förra året hade vi mycket arbete med att få upp stödet till den nivå som nu föreslås i propositionen.

Det handlar också om att värna det öppna landskapet. Jag yrkar bifall till våra reservationer 7 och 13. Avslutningsvis, herr talman, vill jag bara nämna ett par områden där man i förhandlingar mellan regeringen och näringen har kommit fram till att näringen skall ta ett ökat ansvar, exempelvis för skördeskadeskyddet och för djurens hälsooch sjukvård. Där bjuder propositionen ändå på litet förvånande inslag. Regeringen går nämligen ännu längre när det gäller att dra undan resurser. Jag vill bara helt kort yrka bifall till reservation 17, som handlar om skördeskadeskyddet, och reservationerna 39 och 40, som handlar om djurens hälsooch sjukvård. Herr talman! Det behöver återskapas en framtidstro inom det svenska jordbruket. För detta krävs det en konstruktiv politik från samhällets sida, och det är naturligtvis regeringen som har huvudansvaret för en sådan politik. Detta behövs i motsats till den delvis destruktiva debatt som för närvarande förs gentemot jordbruket — och delvis också inom jordbruket.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

Herr talman! Jordbruket är en viktig basnäring i vårt land. En i den fastlagda jordbruksoch livsmedelspolitiken uttalad målsättning är att det svenska jordbruket skall förse medborgarna med bra livsmedel till rimliga priser. Härutöver har jordbruket stor betydelse i ett regionalpolitiskt sammanhang, då vi härigenom håller Sveriges landsbygd befolkad. Det svenska jordbrukets effektivitet är hög, även med internationella mått mätt. Det är så effektivt att en betydande del av vår produktion måste Prot. 1986/87:124 exporteras. Världshandeln med livsmedel kännetecknas av låga priser — ofta — 15 maj 1987 under produktionskostnaden. Detta skapar stora problem och kostnader för svenskt jordbruk. Jag konstaterade alldeles nyss att överskottsproduktionen är ett resultat av jordbrukets effektivitet. Den är likaledes ett resultat av den fastlagda jordbrukspolitiken. Detta ändras inte av det faktum att en viss del av överskottsproduktionen är ett tillgodoseende av vår beredskapsmålsättning — den är således legitim. Det råder beträffande animalieproduktionen inget delat ansvar för överskottsproduktionens kostnader. Ansvaret bärs ensamt av jordbruket. Stora ansträngningar har under de senaste åren framgångsrikt gjorts för att få balans när det gäller denna del av produktionen. Tvåprissystemet inom mjölkproduktionen är ett jordbrukets eget initiativ, som man förvisso kan ha synpunkter på men som ändå i denna begränsade mening att åstadkomma produktionsanpassning har varit framgångsrikt. Förbättrade förhållanden beträffande överskottet har också nåtts i andra branscher. Litet annorlunda förhåller det sig beträffande spannmålsöverskottet. Här föreligger enligt det jordbrukspolitiska beslutet ett delat ansvar mellan staten och näringen. Sedan beslutet för två tre år sedan fastlades i enlighet med den s.k. 40/60-regeln har man haft delade meningar om denna regels förträfflighet, liksom om hur långt gående statens antagande framåt i tiden var förpliktande. Moderata samlingspartiet har som bekant inte accepterat den i beslutet enligt vår mening felaktigt formulerade avtrappningsregeln. Vi uppfattade LMK:s förslag i denna del enbart så, att en kontrollstation skulle läggas in efter fem år. Här skulle fastläggas om anpassningsåtgärder, syftande till en förbättrad ekonomi i första hand för jordbruket men också för staten, hade uppnåtts. Som alla känner till har förhoppningarna beträffande anpassningen skäligen misslyckats, närmast beroende på det katastrofala raset när det gäller spannmålspriserna på världsmarknaden. Låt mig bara erinra om LMK:s kalkylerade prisskillnad mellan svenskt inlösenpris och världsmarknadspriset. Det var fråga om ett belopp i storleksordningen 40 öre. I verkligheten har prisskillnaden under större delen av den gångna perioden snarare legat över än under 1 kr. Detta har självfallet inneburit en utomordentligt stor påfrestning på jordbrukarnas ekonomi. Herr talman! Jag gör mig inte skyldig till någon överdrift om jag påstår att det också har utgjort en stor påfrestning på hållbarheten i överenskommelsen. Jag vill i anledning härav säga att jordbruksminister Mats Hellström har bestått provet. Oaktat tolkningstvisten har överenskommelsen mellan staten och jordbruket för statens vidkommande inneburit mångdubblade kostnader, men jordbruksministern har i varje fall fram till årets budgetproposition inte inträtt på den avfasningens vanskliga väg som en del har ansett vara mera riktig. Jag vill uttrycka en viss tillfredsställelse från jordbrukets sida för att det har kunnat bli på det här sättet. Jag menar att jordbruksministern härigenom har skaffat sig ett betydande förtroendekapital i jordbruket, och jag tror att detta i någon mån bidrar till att skänka tillförsikt i näringen. 15 Herr talman! Efter denna inledning kommer jag fortsättningsvis mera att följa den disposition som återfinns i betänkandet. Följaktligen vill jag under punkt 4 peka på en majoritetsskrivning som vi fäster betydande principiell vikt vid. Här har en majoritet av moderater, folkpartister, centerpartister och vpk-are enats om att avvisa propositionens förslag om en avgift på kreditgarantier. Vi anser att ett avgiftsuttag på äldre lån har karaktären av retroaktiv lagstiftning. Denna fråga har inte enbart principiell betydelse utan den har också en avsevärd ekonomisk betydelse. Vi menar att en sådan ytterligare belastning vid en tidpunkt då jordbruket är ekonomiskt hårt ansträngt är mycket allvarlig. Att avgiften dessutom självfallet drabbar de mest skuldsatta jordbrukarna är ju närmast en självklarhet, och det gör att förslaget blir än mer motbjudande. Jag yrkar bifall till utskottets majoritetsskrivning på denna punkt. Det finns ytterligare en punkt där de fyra oppositionspartierna har en majoritetsskrivning. Det gäller en årlig justering av prisstödet till rennäringen enligt de principer som fastställdes för Norrlandsstödet 1985/86. Enligt moderata samlingspartiets mening bör anslaget räknas upp i enlighet med de beräkningar som gjordes av lantbruksstyrelsen i samråd med jordbruksnämnden. Vi har därför ställt oss bakom detta yrkande, vilket innebär en höjning av anslaget med 4,7 milj.kr. Jag hemställer om bifall till detta yrkande. Herr talman! Vidare har vi vad gäller rennäringen under punkt 8 i en motion betonat vikten av att genom stödutfodring nedbringa cesiumhalten i renköttet. Efter Tjernobylolyckan uppfattade vi jordbruksministerns löfte till de olycksdrabbade så, att erforderliga medel för att minska skadeeffekterna efter olyckan alltid skulle stå till förfogande. Från den utgångspunkten ansåg vi det utomordentligt angeläget att stödutfodring skulle ges erforderliga medel. Detta hade självfallet betydelse för försäljningen av rennäringens produkter, men det var också av psykologisk betydelse för den samiska näringen. Att genomföra slakt och endera lägga köttet i en grop eller överföra kropparna till djurfoder är enligt vårt sätt att se på saken oförenligt med god näringsetik. Vi anser således att regeringen har svikit sitt löfte till den samiska näringen i detta avseende. Genom livsmedelsverkets för några dagar sedan företagna ändring av gränsvärdena för cesium, som från andra utgångspunkter än denna verkligen kan diskuteras, är det ändå sannolikt att en stödutfodring på det sätt som vi föreslår i motionen skulle innebära att den klart dominerande delen av hela slakten godkändes som människoföda. Det hade varit av stor betydelse för rennäringen. I reservation 8, som har rubriken Låginkomstsatsning m.m. inom jordbruket, har vi moderater ytterligare en avvikande mening. Denna post rymmer bidrag till flera verksamheter. Det gäller t.ex. åtgärder för produktionsanpassning. Den här posten tillkom på 1970-talet som en kompensation för uteblivna livsmedelssubventioner. Oaktat att beloppet är ett förhandlingsresultat sedan mer än tio år tillbaka — beloppet har under en tioårsperiod av mer eller mindre tvivelaktiga skäl hängt med och uppgår nu till 43 milj.kr. — anser vi att det bör avskaffas. I enlighet härmed yrkar jag bifall till reservation 8. Ytterligare ett moderat yrkande har föranlett en majoritetsskrivning. Således har socialdemokraterna inför ytterligare ett möjligt nederlag i riksdagen valt att ställa sig bakom det moderata förslaget om att livsmedelssubventionerna bör minskas med en tiondel. Vi har föreslagit att denna subvention bör minskas med 250 milj.kr. för att under en tioårsperiod kunna avskaffas. Nedtrappningen skulle inledas från budgetårsskiftet, alltså från den 1 juli i år. Vårt yrkande har varit detsamma sedan fyra år tillbaka. Vi är naturligtvis nöjda med att inledningen till avvecklingen nu har begynt. Till dem som tycker att tidpunkten är olyckligt vald kan jag bara säga att det är mera olyckligt att denna avtrappning inte har kunnat kombineras med moderata förslag av annat slag på skatteoch familjepolitikens område. Då hade minskningen av livsmedelssubventionerna framstått som ett led i en mera genomtänkt politik än den nu gör då den bryts ut. Avslutningsvis vill jag beröra två reservationer som gäller djurhälsovården och veterinärorganisationen. Vi moderater finner det klart otillfredsställande att, som regeringen gör, anvisa medel genom att ta i anspråk införselavgiftsmedel. En sådan finansiering förutsätter att en stor import av livsmedel bibehålls. Vi motsätter oss denna finansiering, som är principiellt felaktig och dessutom är utmanande mot jordbruket. Slutligen stöder vi också reservation 40, vari uttalas vikten av en i hela landet fungerande veterinärorganisation. Detta är ett centeryrkande, och vi finner att det är bra att centern har aktualiserat frågan — vi moderater har gjort detsamma under tidigare år. Det är särskilt värdefullt, eftersom hotet mot distriktsveterinärorganisationen egentligen har uppstått genom centerpartiets medverkan, då man tillsammans med socialdemokraterna införde den s.k. djursjukvårdsavgiften. Det var ett initiativ som allvarligt har skadat distriktsveterinärorganisationen. För den skull är det angeläget att moderaterna och centerpartiet nu är överens om att detta bör rättas till. Herr talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till de reservationer som moderaterna har undertecknat och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När Arne Andersson i Ljung tar upp frågan om djursjukvårdsavgiften — en gammal fråga som gäller hur det har fungerat tidigare — vill jag bara påpeka att det viktiga i detta sammanhang är att veterinärorganisationen är organiserad på ett sådant sätt och har det samhälleliga stödet att den kan fungera i hela landet. På den punkten är centerpartiet och moderaterna överens, och då behöver vi inte gräla om djursjukvårdsavgiften. Det har tidvis varit nödvändigt att ta in den för att klara finansieringen — även om det kanske kunde göras på annat sätt. För Arne Andersson och moderaterna är troligen annars det mest genomtänkta att spara, t.ex. genom att avskaffa låginkomstsatsningen. Jag är inte förvånad över reservationen på den punkten, men jag ogillar den starkt. Sänkningen av livsmedelssubventionerna, som moderaterna har föreslagit, görs ju i ett läge där de som drabbas inte får någon kompensation, varken på konsumentsidan eller på producentsidan.

Herr talman! Jag vill bara understryka vad jag redan sade i mitt huvudanförande, nämligen att om vi moderater själva hade fått välja tillfälle är det möjligt att vi hade ansett att detta inte var det mest lyckosamma tillfället. Det sämsta med hela tilltaget är att avvecklingen av livsmedelssubventionerna inte har kunnat förenas med moderat politik i övrigt — det hade varit en bättre politik — men nu är läget inte sådant. Har ni i centerpartiet, Karl Erik Olsson, någon gång väckt en motion och varit utomordentligt tacksamma för att den inte har bifallits? Sådant kan det politiska livet vara. Karl Erik Olsson sade i sitt huvudanförande att det i utskottet en stund fanns majoritet för ett annat förslag. Det är alldeles riktigt, och jag vill gärna för kammarens ledamöter redovisa hur majoriteten var sammansatt: det var vpk-are som ville höja livsmedelssubventionerna med en halv miljard, det var moderater som ville minska dem med 250 milj.kr. och det var folkpartister och centerpartister som hade förslag på belopp däremellan. Inte ens med den ordförandekonst som Karl Erik Olsson bevisligen besitter gick det att hantera denna märkliga majoritet. Var inte så förvånad över att socialdemokraterna sökte stöd och i detta fall gjorde det genom att oinskränkt gå med på det moderata förslaget. Här räckte inte någon som helst härförarkonst från ordförandens sida.
Herr talman! Arne Andersson i Ljung beklagar att livsmedelssubventionerna minskas vid detta tillfälle. Jag vill bara påpeka att det i jordbruksutskottet fanns en utmärkt möjlighet att välja bort just detta tillfälle, och det var det som jag försökte medverka till. Om moderata samlingspartiet hade ställt sig bakom förslaget att välja bort detta tillfälle hade det gått bra.
Herr talman! Jag är osäker om Karl Erik Olsson och jag just nu är konstruktiva i denna debatt. Vad Karl Erik Olsson hävdar är att vi moderater genom att välja bort detta tillfälle skulle ställa oss bredvid vpk, som vill öka livsmedelssubventionerna med en halv miljard, när vi vill minska dem med 250 milj.kr. Det skulle vara ett något ohomogent uppträdande, då skillnaden mellan moderaterna och vpk är 750 milj.kr.

Herr talman! Det finns två kategorier i vårt samhälle som i dag har särskilt svårt att klara sin ekonomi. Det är bönder och barnfamiljer, och båda berörs av jordbruksutskottets betänkande 16, vari bl.a. föreslås minskade mjölksubventioner. Vi tycker från folkpartiets sida att det är principiellt riktigt att minska subventioner, men vi kan inte acceptera utskottsmajoritetens förslag att minska mjölksubventionerna utan att samtidigt barnfamiljernas ekonomi förbättras i sådan omfattning att deras mjölkkonsumtion hålls på oförändrad nivå. Folkpartiet har i sina familjepolitiska motioner under flera år krävt kraftigt förbättrade barnbidrag och vårdnadsbidrag. I nuvarande läge skulle folkpartiets förslag innebära att en tvåbarnsfamilj fick ca 10 000 kr. mer om året att leva av. För att finansiera en tredjedel av denna reform har vi föreslagit slopade mjölksubventioner, vilket skulle innebära att mjölkkostnaderna för samma familj ökar med ca 1 500 kr. per år. De beräkningar som vi har gjort visar att barnfamiljerna — som ij dag svarar för huvuddelen av mjölkkonsumtionen — inte skulle minska denna. Eftersom mjölk är ett så betydelsefullt livsmedel för barn anser vi att det är viktigt att konsumtionen inte minskar. Det är i dagens situation även viktigt för det svenska jordbruket, eftersom vi äldre dricker allt mindre mjölk — konsumtionen av mjölk har totalt minskat med ca 12 96 under 1980-talet. För att jordbruksproduktionen skall kunna anpassas enbart till den svenska konsumtionen har jordbruket varit utsatt för hård prispress under en femårsperiod. Det är viktigt att ensidiga politiska beslut inte leder till att jordbrukets besvärliga situation förvärras genom ytterligare en konsumtionsminskning, som även innebär försämrad kost för barnen. Jag yrkar i detta avseende bifall till reservationerna 10 och 11. I dagens läge, med en livsmedelsproduktion som inte fullt ut kan avsättas i vårt land utan delvis måste exporteras till extremt låga världsmarknadspriser, anser folkpartiet, liksom moderaterna, att det finns motiv för att dra ned på statens bidrag till jordbrukets rationalisering. Jag yrkar bifall till reservation 2, i vilken vi föreslår en minskning med 5 milj.kr. kommande budgetår. Av samma anledning bör staten ytterligare minska den jordbruksmark som har förvärvats av rationaliseringsskäl. När det gäller skogsmark är det naturligtvis fortfarande angeläget att förbättra arrondering och att storleksrationalisera, men inte längre i samma omfattning när det gäller jordbruksmark. Vi föreslår att staten under kommande budgetår säljer ut jordbruksmark för ca 50 milj.kr. Jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! I den tidigare debatten fick vi av Bengt Rosén höra att det är bönder och barnfamiljer som har det svårt. Det finns andra grupper också, men i sak är uttalandet riktigt. I samband med detta tänker jag ta upp två områden — det gäller kreditgarantiavgifterna och livsmedelssubventionerna. Kreditgarantiavgiften underlättar definitivt inte för skuldtyngda jordbruksföretag att överleva.

Det är symtomatiskt att den typen av pålagor inte är begränsade till vissa klart urskiljbara grupper i annan mening än att det är redan hårt drabbade som får ytterligare påspädning på sina svårigheter. Barnfamiljerna och livsmedelssubventionerna är ett annat exempel på detta. ”Bort med moms på maten” är en paroll som inte längre bara är någonting för kommunister, utan den vinner insteg i allt större grupper. Jag för min del är naturligtvis övertygad om att mervärdeskatten på nödvändighetsvaror kommer att försvinna i framtiden. I avvaktan på det skall vi naturligtvis inte försämra det system vi redan har. De livsmedelssubventioner som vi har skall inte tas bort. Det som i det här fallet har blivit en allians mellan socialdemokraterna och moderaterna är ett uttryck för regeringens inställning till hur man skall hantera sin regeringsmakt. Vilka allianser bygger man på och vilka grupper i samhället är det man vill slå vakt om? Det går inte att i samma andetag säga att man slår vakt om ett levande inlandsjordbruk, att man slår vakt om småbruk, att man slår vakt om barnfamiljernas situation och ta steg som direkt motverkar det man säger. När det gäller jordbruksutskottets behandling av förslaget om livsmedelssubventioner måste jag hålla med Arne Andersson i Ljung. Ser man till det faktiska innehållet i partiernas yrkanden fanns det en majoritet för att minska livsmedelssubventionerna. Så var det. De som hade sådana yrkanden var socialdemokraterna och moderaterna. Det är inget konstigt i att de handlar på ett sådant sätt att de kommer överens. Svårigheten för Arne Andersson att ansluta sig till en höjning med 500 miljoner, som vi ville ha, förstår jag fuller väl. Jag förstår att socialdemokraterna och moderaterna fann varandra här — tyvärr, måste man säga, med tanke på barnfamiljerna. Jag yrkar bifall till reservation 15.

Herr talman! Reservationerna till detta betänkande från jordbruksutskottet, där vi har behandlat årets budgetproposition såvitt avser jordbruksdepartementet, kan i antal betraktas som många. Man kan därmed få intrycket att det skulle råda stor oenighet i utskottet om inriktningen av jordbrukspolitiken. Men sedan vi nu hört utskottets tre borgerliga representanter och representanten för vpk redogöra för sina förslag, vilka också framgår av betänkandet, kan man ändå dra den slutsatsen att det i stort sett råder en bred enighet om det förslag som här föreligger. Enligt den uppdelning som vi har gjort från socialdemokraternas sida angående de olika områdena i betänkandet kommer jag inte att redovisa våra synpunkter på alla de reservationer som har avgivits. Jag kommer inte heller att svara på alla de frågor som har ställts med anledning av utskottsmajoritetens skrivning i betänkandet, utan andra företrädare för oss socialdemokrater i utskottet kommer att ta upp olika avsnitt. Vi kommer också, som utskottets ordförande framhöll, senare under denna vår att här i kammaren behandla andra viktiga frågor som berör jordbrukspolitiken, nämligen livsmedelspriserna, stödet till och inriktningen av Norrlandsjordbruken och ändringar i jordförvärvslagen. Vi kommer då att mer direkt beröra jordbruket och dess framtid. Det går inte att komma ifrån att den ekonomiska situationen, och strävan från oss socialdemokrater i utskottet att nå en statsbudget i balans, också präglat arbetet med budgetpropositionen. För att kunna avsätta de medel som vi anser behövs för forskning och utveckling av det framtida jordbruket har'vi, i likhet med regeringen, i utskottsbetänkandet föreslagit att livsmedelssubventionerna nästkommande budgetår skall minskas med 250 miljoner. Men för att vi skulle få en majoritet i utskottet för detta förslag har det blivit något annorlunda utformat än regeringens förslag. Jag måste hålla med Arne Andersson i Ljung när han säger att det var ett tricksande i utskottet om förslagen. Det fanns motioner med helt olika innebörd, från höjning av livsmedelssubventionerna till fullständigt slopande av dem. Att man skulle lyckas få ihop detta till ett förslag och således fälla budgetpropositionen var nästan omöjligt att begripa. Därför är det inte att ondgöra sig över att vi socialdemokrater den här gången anslöt oss till moderaternas förslag. Det fanns en stor samhörighet mellan våra förslag. Karl Erik Olsson försökte göra på samma sätt, men där förelåg skilda uppfattningar. Förslaget innebär som sagt att man minskar livsmedelssubventionerna med 250 miljoner. Men ikraftträdandet sker den 1 juli i år, i stället för, som regeringen hade föreslagit, den 1 januari 1988. För konsumenterna innebär detta ingen skillnad i ökade priser på mjölken, om man ser på hela nästkommande budgetår. Vi säger också i betänkandet att livsmedelssubventionerna på sikt bör avskaffas. De infördes i början av 70-talet, och anledningen var att produktionen av mjölk minskade. Man fick brist på konsumtionsmjölk. För att stimulera till ökad produktion av mjölk infördes som sagt mjölksubventionerna, och senare infördes subventioner också på kött och fläsk. I dag är situationen en annan. Vi har fortfarande överskott på mjölk trots att man genom tvåprissystemet har minskat överskottet. Vi har också överskott på andra livsmedel. Strävan är att anpassa livsmedelsproduktionen i stort sett till den inhemska konsumtionen. Man kan ifrågasätta om det är den rätta vägen att stödja barnfamiljer och lågavlönade genom livsmedelssubventioner. Det finns säkert andra och bättre former att söka nå standardförbättringar för dessa grupper än att generellt med statliga medel subventionera livsmedel. Karl Erik Olsson nämnde också att jordbruket går emot detta. Men det är ju jordbrukarna som har hävdat att det rör sig om konsumenternas pengar. Man får inte samma reaktion från konsumenterna när mjölkpriset höjs på grund av att subventionerna minskar. Det är framför allt jordbrukarna som är missnöjda. Från deras sida har det alltid hävdats att dessa medel inte går till jordbruket. Herr talman! Jag sade inledningsvis att vi i stort sett var eniga om inriktningen av jordbrukspolitiken. Vad som skiljer är nivåerna på de olika anslagsposterna. Till detta betänkande har vi socialdemokrater reserverat oss på tre punkter. Det gäller reservationerna 4, 5 och 36, avseende statliga kreditgarantier till jordbruket och trädgårdsnäringen, främjande av rennäringen och lån till fiskerinäringen. Vi har emellertid inte på dessa punkter funnit någon anledning att frångå förslaget i budgetpropositionen. När det gäller täckande av förluster på statliga kreditgarantier tar man nu ut en avgift på lånesumman. Det gäller numera alla lån där staten ingår som garant. Men för jordbruket och trädgårdsnäringen har man på lån som upptagits före 1982 inte tagit ut någon garantiavgift. Eftersom staten har samma åtagande vid samtliga lån där staten går in som garant tycker vi att samma regler också skall gälla för samtliga låntagare. Jag måste fråga er som står bakom utskottets skrivning på denna punkt: Har ni inte litet svårt att förklara denna skillnad mellan olika låntagare med statlig kreditgaranti? Jan Jennehag talade om svårigheterna för jordbruket i Norrland. Med det finns ju svårigheter också för andra näringar i Norrland. Om man t.ex. startar ett företag inom en servicenäring och får statliga kreditgarantier har man också dessa avgifter. Staten är en trygg garant, och långivaren vet att han inte löper någon risk. Därigenom kan man också pressa ner lånekostnaderna. När det gäller punkt 8 mom. 3 i utskottets betänkande om främjande av rennäringen har vi i enlighet med budgetpropositionen föreslagit att ett anslag på 20 063 000 kr. skall anvisas. Det är en uppräkning jämfört med innevarande budgetår med över 1,8 milj.kr. Eftersom inflationen har varit betydligt lägre i år än tidigare och kan förväntas bli relativt låg även för nästa budgetår anser vi att det åtagande från samhällets sida som det finns behov av för att främja rennäringen kan rymmas inom de ramar vi har föreslagit. Herr talman! Jag vill också något kommentera de övriga reservationer som vi socialdemokrater inte har funnit anledning att instämma i. Det gäller reservation 6 från moderaterna om åtgärder för att nedbringa cesiumhalten i renkött. Dessa frågor tas upp i andra sammanhang där ersättningen för de skador som cesiumhalten har medfört behandlas och där detta alltså följs upp. När det gäller förslaget till stödutfodring är man, Arne Andersson, inte så helt säker på att denna metod är bra i längden. Det har faktiskt kommit fram vissa uppgifter om att det kan uppstå problem med renarnas klövar. Renarna kan drabbas av ett slags klövröta därför att de inte behöver sparka fram sin egen föda. Även om det är angeläget att spara på samhällsmedel kan vi inte ställa oss bakom kravet i den moderata reservationen 8 om att minska den s.k. låginkomstsatsningen inom jordbruket med 43 milj.kr. Beträffande bidrag till permanent skördeskadeskydd, som tas upp i reservation 17, har ju en överenskommelse träffats mellan staten och jordbruksnäringen att man inom jordbruket själv skall ta ansvar för administrationen av skördeskadeskyddet. Vi gör den bedömningen att den föreslagna finansieringen inte kan beräknas leda till någon neddragning av skördeskadeskyddets omfattning. Det bör i många fall vara till fördel att näringen nu själv tar över ansvaret för skördeskadeskyddet. När det gäller reservation 38 om dricksvattenförsörjningen är det egentligen ingen skillnad mellan utskottsmajoritetens uppfattning och reservanternas. Beträffande bidrag till djurens hälsooch sjukvård och den anslagsuppräkning med 17 milj.kr., finansierad genom budgetmedel, som föreslås i reservation 39 framgår det av budgetpropositionen att anslag till djurens hälsooch sjukvård skall hämtas från införselavgiftsmedel utanför fördelningsplanen för jordbruksprisregleringen. Dessa medel är inte avsedda att gå till jordbruket och kommer alltså inte att inkräkta på de avgiftsmedel som enligt fördelningsplanen skall tillföras jordbruket. Jag vill slutligen beträffande reservation 40 framhålla att vi är helt överens om nödvändigheten av en väl fungerande veterinärorganisation i landet. Detta framgår klart av betänkandet. Herr talman! Andra socialdemokrater i utskottet kommer, som jag sade inledningsvis, att framföra våra synpunkter på övriga reservationer. Jag vill redan nu yrka bifall till reservationerna 4, 5 och 36. Jag yrkar avslag på resterande reservationer och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Håkan Strömberg inledde med att säga att det inte finns någon oenighet i jordbruksutskottet om förslagen, och jag kan delvis hålla med om detta. Jag var ganska lågmäld i mitt inledningsanförande. Meningsskiljaktigheterna består egentligen i att vi anser att det är brist på förslag och brist på handlingskraft från regeringens sida. Vi skall återkomma till detta när vi debatterar betänkande 22 om jordbruksoch livsmedelspolitiken och prisregleringen. Nog om detta just nu. Håkan Strömberg tog bl.a. upp frågan om dricksvattnet. Det är bra att Håkan Strömberg noterar att vi egentligen är överens. Det finns en bra text i utskottets betänkande som aktualiserar frågan med anledning av några motioner som hänvisats till till jordbruksutskottet. Socialdemokraterna ville inte att motionerna skulle leda till något tillkännagivande, men jordbruksministern är ju här och lyssnar till debatten och får reda på vad vi anser. När dessutom Håkan Strömberg säger att vi är överens är det bra. Då borde ju riksdagen kunna göra ett tillkännagivande. Så till kreditgarantiavgiften, Håkan Strömberg. Att räntan går upp är en sak, det gör den för alla, men att man dessutom vill lägga på en extra avgift som låntagaren inte visste om tidigare anser vi vara en sorts retroaktiv pålaga som inte är förenlig med de principer vi normalt tillämpar. Beträffande frågan om den ekonomiska situationen och nödvändigheten av att spara finns det en risk att sparivern inom jordbrukets område kan leda till att vi föröder viktiga resurser för framtiden. Därför skall man nog vara försiktig och inte spara för mycket. När det gäller den speciella frågan om livsmedelssubventioner vill jag bara upprepa att det inte fanns någon majoritet i utskottet för regeringens förslag. I det läget har vi naturligtvis en möjlighet att avvisa regeringens förslag att sänka livsmedelssubventionerna. Men det förelåg en majoritet för att sänka livsmedelssubventionerna. Det hade moderaterna tydligt visat genom sin motion. Om man klagar över tidpunkten hade det naturligtvis varit möjligt att vänta med det här. Håkan Strömberg påstår att man inte har fått någon reaktion från konsumentsidan. Jag hör ofta från konsumenterna att maten är för dyr. I och för sig skyller man då ofta på jordbrukarna, men de får inte mer än vad momsen kostar totalt sett. Både folkpartiet och vpk har också gått emot en sänkning av matsubventionerna. De representerar väl inte jordbruket, och det gör inte heller de flesta av centerpartisterna. Jag tycker nog att det har kommit reaktioner från konsumentsidan.

Herr talman! Jag delar Håkan Strömbergs uppfattning att det i jordbruksutskottet råder en betydande enighet. Dessutom är umgängestonen i utskottet liksom ledamöterna emellan här i kammaren behaglig, och det har skapat jordmån för den situationen. Men enigheten är inte bredare än att socialdemokraterna i det här ärendet har reservationer på tre punkter. Förklaringen till det är svårigheterna att utöva regeringsmakten när man inte har egen majoritet — det är i någon mån också en synpunkt till Jan Jennehag, som penetrerade problemet huruvida det fanns majoritet eller inte för en förändring av livsmedelssubventionerna. Håkan Strömberg tog upp frågan om kreditgarantiavgifterna. Det är ju inte fråga om att en yrkeskår skall behandlas på ett annat sätt än andra, utan det gäller den mycket viktiga principiella frågan, om vi skall ha någon typ av retroaktiv lagstiftning i så måtto att den skall gälla för redan tecknade avtal om lån. Det har vi gått emot. När det gällde vår reservation om stödutfodringen lade Håkan Strömberg i dagen en mycket ingående kunskap om klövröta och annat som djuren kunde drabbas av om man stödutfodrade dem. Jag måste tillstå att jag inte har hört talas om det. Men jag är alldeles övertygad om att samerna i den situation som de befinner sig i — de har så att säga att välja mellan klövröta och röta på hela renkroppen i den meningen att den måste kasseras — känner betydande tillfredsställelse över den moderata reservationen och inte delar den uppfattning som Håkan Strömberg framförde. Det valet är nog ganska enkelt.

Herr talman! Det som Håkan Strömberg sade när det gällde kreditgarantiavgiften skall man nog komplettera med en bakgrund. Det är naturligtvis också fråga om marknadsräntan och dess höjd. Det är effekterna härav vi vill mildra genom majoritetsskrivningen i utskottet. Håkan Strömberg fann vårt ställningstagande underligt eftersom det finns en massa andra grupper i samhället som drabbas av pålagor och som vi inte kan måna om på samma vis. Det är väl då bara att konstatera att vi vill ändra systemet — vi vill inte ha en marknadsränta som får sådana här effekter på t.ex. bostadsbyggandet. Vi har i det sammanhanget år efter år fört fram förslag om en fast och låg ränta. Om vi ser det i ett ännu längre perspektiv skall vi väl över huvud taget inte behöva befatta oss med problem som har att göra med marknadsräntans storlek, dess uppgång och nedgång.

Herr talman! Till utskottets ordförande vill jag säga att jag inte sade att det inte skulle råda någon oenighet i utskottet — jag sade att arbetet i utskottet präglas av stor enighet. Men visst finns det punkter där vi skiljer oss åt — om det vittnar inte minst de 40 reservationer som är fogade till utskottets betänkande. Ordföranden sade också att vi inte får drabbas av sådan spariver att vi ställer till problem i jordbruket. Men budgetpropositionen präglas inte av någon extrem spariver, som skulle drabba särskilt jordbruksnäringen. Det — Prot. 1986/87:124 handlar tvärtom om en uppräkning av anslagsposterna på de allra flesta — 15 maj 1987 områden. Det man har sparat på är poster som enligt jordbukarna själva inte har gått till jordbruket — jag tänker då på att man plockat bort 250 miljoner av livsmedelssubventionerna. Det har man tagit från konsumenterna, Karl Erik Olsson. Och det är klart att konsumenterna om de blir tillfrågade tycker att maten är för dyr. Maten har ju under de senaste tio åren stigit ganska mycket i pris på grund av inflationen. Men jag tror att konsumenterna är i stort sett nöjda med de livsmedel vi har här i landet och också är beredda att betala det pris de betingar. Så till kreditgarantiavgiften. Det är väl ändå inte rättvist att lån för vilka det gäller samma regler och för vilka staten lämnar samma garantier behandlas olika beroende på om de gäller trädgårdsnäringen eller jordbruksnäringen. Staten gör ju samma åtagande för samtliga låntagare. Jag skall inte närmare gå in på just det, men jag vill ändå till Arne Andersson i Ljung säga att det finns problem med stödutfodringen och de sjukdomar som kan uppstå till följd av den. Det är den s.k. radiakgruppen som har till uppgift att titta närmare på det problemet och framlägga förslag till åtgärder.

Herr talman! När jag har talat om spariver är det därför att vi från centern anser att man på ett par punkter håller igen för mycket. Det är inte bara fråga om att spara 250 miljoner, som tas från konsumenterna. Jag tänker också på vårt yrkande om ett konstruktivt omställningsstöd — det är faktiskt på samma belopp, nämligen 250 miljoner. Det har vi förordat för att regeringen via jordbruksnämnden snabbare skulle kunna få till stånd en omställning för att använda den areal som nu inte behövs för att producera livsmedel till att producera andra råvaror. Det handlar om — jag upprepar det — protein, energi, råvara till den kemiska industrin och fiberråvara för att kompensera massaindustrin för den brist som där råder. Åkerjorden är sannolikt en av de viktigaste resurserna för framtiden, och det gäller att snabbt kunna utnyttja den på ett bra sätt. Här krävs det signaler från regeringen och samhället, en beställning av en sådan omställning. Den bästa signalen är en ekonomisk signal, och det hade funnits utrymme för en sådan. Låt mig när det gäller minskningen av livsmedelssubventionerna säga att vi från centerns sida anser — det har vi som jag anförde i mitt inledningsanförande framfört i annat sammanhang — att hela frågan om konsumtionsskatt borde prövas i samband med att man utreder skatten över huvud taget. Vi har en extremt hög skatt på livsmedel - moms — jämfört med omvärlden. Skattesystemet tenderar i dag att bli allt mindre omfördelande, allt mindre jämlikt. Då behövs det instrument på konsumtionssidan för att hjälpa till och skapa jämlikhet i samhället. I det sammanhanget hade det varit på sin plats att ta upp debatten om livsmedelssubventionerna men inte i dag.
Herr talman! Håkan Strömberg återkommer till kreditavgifterna. Tillåt mig att konstatera att det är ett märkligt sammanträffande att Håkan Strömberg inte någon gång nämner att kreditavgiften ger pengar till staten utan menar att det här helt enkelt är fråga om ett rättvisekrav. Det är ett underligt sammanträffande att rättvisan råkar ge pengar. Det hade kunnat vara tvärtom, och då hade rättvisan sannolikt varit minst lika stor, Håkan Strömberg. Dessutom verkar det som om han inte har förstått vad det här principiellt handlar om. Det handlar inte om kreditavgiften som sådan utan om dess retroaktiva del vad gäller gamla lån. Slutligen ett par ord om livsmedelssubventioneringen. Den minskade livsmedelssubventioneringen har — märkligt nog — inte skapat ökade priser, av det enkla skälet att det inte har bedömts möjligt att ta ut högre priser på mjölken. Man subventionerar alltså ändå, men på ett helt annat sätt. Borttagandet har inte gett något utslag i form av höjning av livsmedelspriserna.
Herr talman! Utskottets ordförande talar om spariver, och som exempel nämner han att man har sagt nej till ett krav på omställningsstöd. Det är inte att spara, Karl Erik Olsson, utan det är att säga nej till ytterligare krav på åtgärder från samhällets sida. Vi är självfallet medvetna om de problem som jordbruket har med överskott och att världsmarknaden inte fungerar. Det är egentligen konstigt att spannmålsförsäljningen inte ens täcker de administrationskostnader som Svensk Spannmålshandel har — men det får vi diskutera i ett annat sammanhang. Det är helt klart att vi måste få ned produktionen, och det är också möjligt. De forskningsinsatser som görs och de anslagna medlen i forskningspropositionen är inriktade på att vi måste hitta andra användningsområden för vår åkerareal än att producera livsmedel. Arne Andersson i Ljung tror tydligen att staten som lånegarant aldrig behöver ta sitt ansvar när låntagaren inte klarar av att betala lånen. Tyvärr är det ibland så, Arne Andersson, att låntagaren inte klarar återbetalningen av lånen utan staten tvingas ta på sig den kostnaden. Det är så det fungerar. Inte minst inom jordbruket har det skett en del konkurser under senare år — även om de inte har varit så oroväckande som vissa har gjort gällande.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar skall jag — genom den fördelning som vår grupp gjort — kommentera reservationerna 1, 2, 3, 7 och 13. Jordbruket är en viktig näring, som också andra talare har sagt i dag, och jordbruksnäringen har under en rad av år varit föremål för en ganska intensiv debatt. Det är i och för sig inte konstigt, eftersom problemen har varit många och besvärliga och det har varit svårt att finna tillfredsställande lösningar. Det är positivt att — trots att många problem återstår att lösa — debatten under senare tid har blivit mera konstruktiv och att de olika parterna har på — Prot. 1986/87:124 ett mer sakligt sätt sökt finna lösningar. Inte minst det debattklimat vi 15 maj 1987 upplevt i dag visar att det börjar bli större samstämmighet i dessa frågor. När den historiska spannmålsskulden rensades bort från dagordningen, var det ett viktigt steg i rätt riktning. Jordbruket är en näring som har stor betydelse över i stort sett hela vårt land. Men det kommer ständigt nya frågor inidebatten. Miljöfrågorna får ett allt större utrymme. Kvaliteten på vår mat är en annan fråga som konsumenterna har synpunkter på och som också påverkar jordbruksproduktionen. Jordbrukets roll i regionalpolitiken är en annan fråga som står i fokus. Herr talman! Det största problemet som jordbruksnäringen har att brottas med är de växande kostnaderna för spannmålsöverskottet. Det är en utveckling som måste brytas. Här har den s.k. spannmålsgruppen en grannlaga uppgift att finna förslag som ger resultat på lång sikt. Det är ett arbete som nu pågår och som kommer att fortsätta under sommaren. Förhoppningsvis kommer signalerna från EG om neddragningar att leda till en för vår spannmålsexport bättre situation. Den nuvarande prispolitiken kan beskrivas som i stort sett kapsejsad. Inom animalieproduktionen är läget mycket ljusare, vilket beträffande mjölken till stor del beror på tvåprissystemet. För kött närmar vi oss en balans mellan produktion och konsumtion. Fläskproduktionen har fortfarande en bit kvar, men utvecklingen går även här åt rätt håll. Detta har lett till att överskottsavgifterna har kunnat sänkas. Vi har också fått signaler om att ekonomin för företagen är på väg att förbättras. Det är viktigt för att den positiva trenden skall kunna bibehållas inom animalieproduktionen att återhållsamhet med nyinvesteringar iakttas. Det är en fråga som kommer upp när prisregleringar tas upp till behandling i kammaren. Jag övergår nu till att kommentera reservationerna. I reservationerna 1 och 2, som tar upp bidrag till jordbrukets rationalisering, vill moderaterna och folkpartiet sänka anslaget med 10 resp. 5 milj.kr. Även om vi har en effektiv och hög produktion, finns det dock behov av modernisering och rationalisering inom företagen. Det är viktigt att lantbruksnämnderna även i fortsättningen har tillgång till en markreserv för att kunna bedriva ett meningsfullt strukturarbete och tillföra små fastigheter tillskottsmark. I många fall handlar det om mycket små fastigheter. I reservation 7 vill centerpartiet anslå 250 milj.kr. för budgetåret till en ny stödform för att främja en övergång till odling av andra råvaror på åkermarken. Den s.k. spannmålsgruppen arbetar med att försöka finna långsiktiga lösningar på användningen av åkerarealen. I avvaktan på att detta arbete utförs bör nya stödformer inte införas. I reservation 13 föreslår centerpartiet en höjning i budgeten för att täcka kostnaderna för statens andel i spannmålsöverskottet. Det slutliga beloppet bestäms när storleken på överskottsproduktionen har fastställts. Vi tycker därför att det saknas motiv att gå ifrån regeringens förslag i propositionen. 27 Slutligen vill jag yrka avslag på reservationerna 1, 2,3, 7 och 13 samt bifall till utskotttets hemställan.

Herr talman! Åke Selberg inleder på ett sympatiskt sätt och tar upp ett par viktiga frågor. Han tar upp frågan om spannmålsöverskottet och kostnaderna för det. Det är viktigt att i detta sammanhang komma ihåg att stora förändringar av världsmarknadspriserna har skett. Om man räknar om världsmarknadspriset på vete från mitten av 1970-talet till dagens penningvärde hamnar man som högst vid en nivå på 2,25. När livsmedelskommittén diskuterade denna fråga 1984 bedömde man att priset långsiktigt skulle ligga på 80 öre, vilket i dag skulle motsvara 1 kr. I dag är priset nere på mellan 30 och 40 öre. Detta innebär dels att vi inte vet särskilt mycket, dels att vi måste åstadkomma förändringar när det gäller användningen av åkermarken. Det är ganska bråttom, och vi har därför föreslagit ett omställningsstöd. Om man spar 250 miljoner på ett ställe, så skulle man naturligtvis kunna lägga dem någon annanstans. Om man från regeringens sida hade haft den välviljan, hade det varit möjligt att göra det. Åke Selberg hänvisar nu till att utredningsarbete pågår — spannmålsgruppen jobbar. Detta fråntar emellertid inte regeringen ett ansvar. I prisregleringspropositionen står att man emotser initiativ från näringen. Ja, det gör jag också. Men jag emotser även initiativ från regeringen. Beträffande vår reservation nr 13 verkar det nästan som om Selberg antyder att det i slutomgången skulle bli mer än 350 miljoner. I så fall vore det bra att få det bekräftat nu.

Herr talman! Vi har, liksom moderaterna, yrkat på att statsbidragen till jordbrukets rationalisering nu skall skäras ned något. Bakgrunden till detta ställningstagande i vår reservation nr 2 är överproduktionen och det besvär vi har att avsätta denna på världsmarknaden. Med ett minskat bidrag till rationaliseringar följer också en något minskad jordbruksbyråkrati, vilket är vällovligt i sig. Åke Selberg tog vidare upp vårt yrkande om att jordfonden skall sälja ut ytterligare fastigheter. Vi yrkar detta mot bakgrund av att stordriftsfördelarna inte längre är så entydiga när det gäller jordbruket. De större fastigheterna bidrar inte till större inkomster i samma utsträckning som de har gjort tidigare. Åke Selberg nämnde att jordfonden har ambitionerna att förse de små fastigheterna med tillskottsmark. Jag vill hävda att ambitionen är att skapa flera heltidsjordbruk — och det är heltidsjordbruken som har bekymmer i dag. Kombinationsjordbruken klarar sig bättre. Om vi drar ned på den här ambitionen och behåller fler små jordbruk med olika arrondering så behåller vi därmed också litet mer av mångfalden i odlingslandskapet. Vi påpekar att

Herr talman! Karl Erik Olsson, när det gäller spannmålsöverskottets storlek är vi helt överens. Det är bara att titta på siffrorna över den utveckling som har pågått under den senaste tiden. I livsmedelskommittén räknade vi inte med att exportkostnaden skulle vara större än 40 öre. Utvecklingen har varit precis den som ni tidigare har beskrivit. Jag tycker att vi måste avvakta spannmålsgruppens arbete och överläggningarna med näringen om hur man skall kunna åstadkomma en förbättrad situation, innan vi tar ytterligare ställning till detta och när det gäller ansvaret för den långsiktiga åkerarealen. När det sedan gäller regeringens ansvar för överskottet inom näringen — 40 90 — står det beslut fast som vi tidigare har fattat. Det måste regeringen naturligtvis också rätta sig efter. Till Bengt Rosén vill jag säga att rationaliseringen naturligtvis bör fortsätta. Vi är klara över att vi skall ha ett modernt jordbruk i detta land. Det är också den möjlighet vi har att klara konkurrensen och prisbilden. När det gäller rationaliseringar och de fördelar som dessa medför kan vi vara överens om att jordfonden inte endast skall användas till att skapa större jordbruk. Det handlar i stället om att de företag som behöver tillskottsmark för att få en bättre bärgning skall få det. Ett är emellertid säkert: Även i fortsättningen kommer ett rationellt jordbruk där heltidsföretagen dominerar att bilda basen för vår livsmedelsproduktion.
Herr talman! I prisregleringspropositionen utber sig regeringen ett bemyndigande att vidta de åtgärder som med anledning av spannmålsgruppens arbete kan bli nödvändiga för att minska överskotten på spannmål under nästa år, dvs. 1988 års skörd. I sådana fall måste beslut fattas före höstsådden 1987. Men, Åke Selberg, vi måste anslå medel i dag. När regeringen under sommaren skall fatta beslut om åtgärder hade det varit bra om det hade funnits medel att tillgå. Jag tror inte att man först måste vänta på ett förslag och sedan anslå medel. I så fall kommer vi alltid ett år för sent. Vi har nu väntat tillräckligt många år att det skall hända någonting.
Herr talman! Jag är helt överens med Åke Selberg om att vi även i framtiden skall ha rationella jordbruk. Som jag var inne på tidigare är detta dock inte liktydigt med stora lantbruksföretag. Även de små jordbruksföretagen är ofta rationella och klarar ekonomin bättre än de stora. På andra områden har vi sett ett omtänkande som även socialdemokraterna har stått bakom. Jag tänker på jordförvärvslagen. Man skall nu i större omfattning låta de små jordbruken leva vidare. I linje med det synsättet anser 29 Prot. 1986/87:124 viattbehovet för jordfonden att gå ut och köpa upp små jordbruk som skulle tillföras de större har minskat. Jordfonden har i dag lantbruksfastigheter för ett värde på över 300 milj.kr. Från folkpartiet anser vi att man bör fatta ett beslut om att som ett riktvärde sälja ut fastigheter för ytterligare 50 milj.kr.
Herr talman! När det gäller storleksrationaliseringarna, Bengt Rosén, ville jagatt vi skall komma ihåg att jordbruksfastigheterna i detta land fortfarande inte är större än 27 hektar. Storleken på fastigheterna växlar naturligtvis beroende på var de ligger. Vi har län och kommuner där storlekarna verkligen skiftar, där strukturen är mycket tråkig och där man knappast kan bedriva ett meningsfullt jordbruk eller skogsbruk. Därför behövs jordfonden även i fortsättningen, med ungefär samma storlek som den har i dag. Sedan är det kanske inte bara storleken som har betydelse. Framför allt skall vi se till att lantbruksnämnderna får fart på verksamheten, så att inte fastigheterna ligger kvar i jordfonderna utan används aktivt. Här har det utan tvivel skett en förbättring under senare år. När det gäller spannmålsarealen tycker vi, Karl Erik Olsson, att det är värdefullt om spannmålsgruppen och näringen tillsammans får lägga fram förslag, varefter regeringen kan lämna riksdagen förslag om åtgärder. Som Karl Erik Olsson säger brådskar det. Förslagen måste läggas fram vid rätt tidpunkt för att det skall bli en riktig effekt och för att de skall bli så lätta att acceptera som möjligt för företagen. Kammaren övergick till att debattera avsnittet skogsbruk.

Herr talman! I dag sker det ganska positiva och intressanta saker inom svenskt skogsbruk. Först kan man konstatera att tillväxten av olika skäl har ökat under en följd av år. Det har bl.a. blivit bättre anläggningar och bättre skogsskötsel. Vi har konstaterat att det har blivit en ökning av bl.a. kvävenedfallet, vilket beror på utsläpp utomlands. Detta är oroväckande, eftersom vi inte vet vilka konsekvenser det blir i framtiden. Vi kan få problem. Hur som helst, tillväxten har ökat, men även avverkningarna ökar, vilket kanske är det mest positiva i dag. Till följd av blygsamma stimulanser och slut på hotet om tvångsmedel har landets skogsägare ökat sina avverkningar. Vi vet i dag inte slutresultatet för den här avverkningssäsongen. Man kan diskutera om det blir en ökning mellan 6 Z och 10 2, och det är inget dåligt resultat. Orsakerna till ökningen har ännu inte analyserats, men man kan tänka sig olika orsaker. Det kan röra sig om en dålig ekonomi i själva jordbruksproduktionen, vilket gör att kombinationsskogsägarna får ett större intresse eller tvingas att öka avverkningarna. En bidragande orsak är priserna på virkesråvaran, vilka gör att avverkningarna i år är betydligt mer intressanta än tidigare. Det blir alltså en större lönsamhet. Jag tror också att en orsak är att hela skogsnäringen talar ett entydigt språk, vilket innebär att skogsägarna får likartade signaler från olika håll: producentintressen, skogsägarintressen, markägarintressen och förbrukarintressen. Enligt min mening har detta en avgörande betydelse. Mycket stor betydelse har säkerligen också skogsvårdsorganisationernas bättre möjligheter att nå förut passiva skogsägare med rådgivning och information. Jag vill understryka att vi här ser att man med rådgivning och information kan komma mycket långt. I moderata samlingspartiet är vi därför beredda att stödja den här utvecklingen och ge skogsvårdsorganisationerna de medel som föreslås i budgetpropositionen. Det är en god investering, och jag tror att vi skall gå den vägen även i fortsättningen. Vad visar då detta? Jo, jag bedömer att man med en positiv och välvillig attityd till skogsägarna kommer längre än med hot om tvingande åtgärder. Det är helt enkelt bättre att vinna skogsägarna än att försöka övervinna och tvinga dem. Konsekvensen måste bli att det i framtiden är bättre att lätta på regler och föreskrifter och låta skogsägarna sköta sin näring mer självständigt. I år kom-de borgerliga i utskottet överens om en översyn av skogsvårdslagen. Det är alltså en trepartireservation. För oss moderater är det mycket glädjande att de borgerliga partierna har kunnat enas om en gemensam reservation. 1982 tog moderaterna upp problemet, men först nu har vi fått med de andra borgerliga partierna. Vi är ense om att man bör se skogen som en naturresurs. Enligt vår mening bör lagen och reglerna förenklas och koncentreras på en återbeskogning efter avverkningen. Vi anser också att den framtida skogsvårdslagen bör inriktas på mångfald. Då får vi ett omväxlande skogsbruk, vilket också bör kunna tillfredsställa naturvårdsintressena. Jag vill något uppehålla mig vid mångfalden. Jag tror att detta är en mycket viktig sak. Det är i dag snabba svängningar — vi kan bara se på den nya skogsvårdslagen —, och vi kan konstatera att diskussionen om skogsproduktionen har gått från ett utpräglat granskogsbruk till lövskogsbruk. Så snabbt svänger det i den skogspolitiska debatten. Därför bör man, enligt min mening, vara mycket försiktig med att som tidigare i lagar och regleringar så att säga skriva fast den framtida skogsproduktionen. Vi måste ha en större mångfald. Förutom genom skogsvårdslagstiftning styrs skogbruket genom bidrag och avgifter. Skogsvårdsavgiften har vi redan diskuterat här i kammaren. Avgiften var tidigare mycket blygsam och avsåg för skogsbruket gemensamma kostnader, som uttrycket löd. Nu gäller det betydligt högre summor i statsbudgeten. Enligt vår åsikt används medlen som ett regionalpolitiskt bidrag. Här är det fråga om ett överuttag. Inte ens de pengar som går till skogsvårdsavgiften används helt för skogsbruket. Vi motsätter oss att skogsvårdsavgiften används på detta sätt och har liksom de andra borgerliga partierna föreslagit en sänkning av uttaget. Det är egentligen ganska typiskt att näringar med dålig lönsamhet belastas ytterligare med avgifter. Så länge som skogsvårdsavgiften används som nu kan vi inte acceptera den. Därför har vi föreslagit besparingar av motsvarande storlek. Jag vill bara helt kort nämna dessa. Vi anser att det bidrag som nämns i budgetpropositionen och som utskottsmajoriteten föreslår när det gäller anläggande av fröplantager bör finansieras genom en höjning av plantpriserna. Beträffande översiktliga skogsinventeringar kan jag nämna att moderata samlingspartiet var motståndare redan från början. Vi önskade en enklare utformning. Inventeringen behövde, enligt vår åsikt, inte vara så detaljerad. Nu har inventeringsarbetet fortskridit så långt att vi anser det vara fel att avbryta det, och vi vill därför fullfölja inventeringen. Men vi anser att kostnadsfördyringarna bör mötas med förenklingar i inventeringsarbetet. Det är inte litet pengar vi lägger ned på detta arbete. Enligt föreliggande förslag kommer kostnaderna för skogsinventeringen att uppgå till över 60 milj.kr. årligen. Det bör vara möjligt att pressa kostnaderna genom förenklingar. En stor summa vill vi spara när det gäller stödet till avveckling av lågproducerande bestånd, de s.k. 5:3-skogarna. När detta bidrag infördes ställde vi helt upp på denna tanke. Tanken var och är fortfarande bra. Det är en framtidssatsning, och den kommer att ge skog på lång sikt och skapa sysselsättning. När vi fattade beslutet om detta stöd var avsikten att det skulle budgetfinansieras. I och med att kostnaderna genom skogsvårdsavgifterna lagts över på skogsbruket säger vi nej. Det är en överföring av pengar från söder till norr. Det innebär i praktiken att skogsägarna i söder betalar regionalpolitiken i norr. Vi anser att detta är fel. Tanken bakom bidraget är alltså god, men vi kan inte vara med om att finansiera det på detta sätt. Vi har också yrkat avslag på anslaget till byggande av skogsbilvägar. Detta är en för skogsbruket och för landet mycket lönsam investering. Skogsbilvägar är lönsamma. Vi vet av erfarenhet att man vid anläggning av skogsbilvägar också får fram mycket virke, och följden blir också en betydligt bättre skogsvård. När vi måste spara för att täcka bortfallet av de pengar som skogsvårdsavgiften inbringat, måste vi spara även på detta område. Byggandet av skogsbilvägar är en av näringens mest lönsamma investeringar. Vi föreslår i stället att byggandet av skogsbilvägar stimuleras genom att skogsägaren får göra ett direktavdrag från skogsintäkten med hela investeringsbeloppet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 18, 24 och 25.

Herr talman! Sven Eric Lorentzon har lämnat en bred redogörelse för läget inom skogsnäringen i dag. Det finns inte så mycket att tillägga till den redogörelsen. Sven Eric Lorentzon redovisade de problem som finns att få till stånd tillräckliga avverkningar: byråkratin, den förändrade lagstiftningen och mycket annat. Sven Eric Lorentzon tog också upp de tre borgerliga partiernas gemensamma reservation. Även jag tycker att det är bra att den gemensamma reservationen fogats till betänkandet. Även vi har tidigare yrkat på en översyn av skogsvårdslagen. För oss är det viktigt att man i detta samman hang också ser till att naturvårdsintressena bevakas. Folkpartiets reservationer i övrigt tar upp frågorna om skyddsbehov för fjällnära skogar, om urskogar och om avvägningen mellan det nödvändiga utnyttjandet av skogen och de skyddsåtgärder som är nödvändiga för att bevaka naturvårdsintressena i samband med avverkningar. Vi är inte motståndare till ett rationellt skogsbruk. Vi vill underlätta ett rationellt skogsbruk, samtidigt som vi vill avgränsa och säkerställa naturvårdsintressena. Jag vill beröra frågan om 5:3-bidragen, som de borgerliga partierna med olika motiveringar vill avveckla. Miljöopinionen i landet har länge varit kritisk mot det sätt som 5:3 bidragen utnyttjas på. Dessa bidrag har bara delvis tjänat de syften som avsetts, och de har hotat starka naturvårdsintressen. Socialdemokraterna och vpk bildar nu en majoritet för ett bibehållande av dessa bidrag. Herr talman! Jag vill påminna om att vpk ibland har framställt sig som en stark värnare av naturvårdsintressena. Nu värnar vpk om 5:3-bidragen och yrkar dessutom på större anslag än andra partier till byggandet av skogsbilvägar. Dessa bidrag har kritiserats för att de i stor utsträckning används för att bygga vägar i särskilt miljökänsliga områden. Det är naturligtvis en rättighet för varje parti att ha sin uppfattning, men det är också viktigt att de miljöengagerade i landet får information om var de olika partierna står. Herr talman! Jag skulle gärna vilja få en kommentar till detta av Jan Jennehag. Han är visserligen ensam företrädare för sitt parti i den här debatten, och jag vet hur det kan vara när man är ensam företrädare för ett parti i en stor debatt. Men det vore ändå intressant att få höra hur han motiverar vpk:s ställningstaganden i dessa frågor. Herr talman! Folkpartiet vill inte stoppa avverkningen i Norrland. Vi vill tvärtom klarlägga var avverkningen kan göras. Vi vill minska byråkratin och minska riskerna för de konflikter som ständigt uppkommer när intressemotsättningar uppstår. Vi vill att det klart skall redovisas vilka områden som skall skyddas. Vi anser också att det måste ställas resurser till förfogande för att på olika sätt ersätta dem som mister avverkningsrätten, bl.a. genom att utbytesmark ställs till förfogande. Domänmark kan användas för markbyten och i viss utsträckning utförsäljas till ägare av mindre skogsbruk. Vi vill också i samband med den översyn av lagstiftningen som vi anser vara nödvändig diskutera om inte någon del av skogsvårdsavgiften kan användas för att säkerställa de områden som behöver skyddas. Herr talman! Som det är i dag rullar regeringen ett berg av skyddsbehov framför sig. Hur tänker socialdemokraterna klara skyddsbehovet? Hur skall resurser ställas till förfogande? Hur skall vi få en utvärdering av områden över hela landet som behöver skyddas? I folkpartiet anser vi att vi samtidigt som skogsbruket effektiviseras har råd att avsätta 1 920 av skogsmarken för skyddad utveckling. Det procenttalet är inte högt i förhållande till vad som gäller i jämförbara länder. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 18, 21, 23, 26, 29 och 32 och till övriga reservationer i betänkandet som representanter för folkpartiet har undertecknat.

Herr talman! Lars Ernestam tar upp frågan om skogsbilvägar. Folkpartiet vill för detta ändamål anslå 40 milj.kr. och vpk 67 milj.kr. Det gäller här naturligtvis i och för sig anslagsbeloppens storlek, men det finns också en annan aspekt på att vi hamnar på dessa olika belopp. Vi behöver skogsbilvägar om vi skall kunna bedriva ett rationellt skogsbruk. Det finns områden i Sverige där skogsbilvägnätet är underdimensionerat. Det kan då finnas risk för att det sker ett överuttag från de skogar där man har ett nät av skogsbilvägar och att överavverkning sker i vägarnas närhet. Vi anser därför att det ur naturskyddssynpunkt är bättre att samhället går in med stödåtgärder och kontrollerar hur och var dessa vägar dras för att dessa på bästa sätt skall kunna anpassas till miljön. Grunden för 5:3-bidragen är naturligtvis hur vi skall hantera skogsvårdsavgiften. Denna avgift finns oavsett om moderater, folkpartister eller centerpartister önskar ha den eller inte. Folkpartiet menar att de pengar som flyter in skulle kunna användas exempelvis till bevarande av urskogar. Men vad vi behöver är ju en kanal för att fördela skogsvårdsavgiftens medel, för att på samma sätt som 5:3-bidraget kanalisera den stora mängd pengar det är fråga om. Och då tror jag inte att det räcker med ett program för urskogars bevarande. Jag vill faktiskt bolla frågan tillbaka till Lars Ernestam. Varför stödde inte folkpartiet vpk:s motion, där vi föreslår att pengarna skall få användas till gallring och hjälpplantering? Uppgiften är alltså att hitta en kanal som på samma sätt som 5:3-bidraget förmår fördela den stora mängd pengar som används. När det gäller naturvårdsaspekterna menar vi att de till stor del har tillgodosetts genom den skrivning som utskottsmajoriteten står bakom.

Herr talman! Jan Jennehags försvar för det ökade anslaget till skogsbilvägar är att utbyggnaden görs under statens kontroll. Det svaret är jag inte nöjd med. Jag förstår möjligen att det kan stämma med Jan Jennehags principiella syn på statens roll. Men problemet är ju att de konflikter som vi har haft nu, när man byggt skogsbilvägar i mycket miljökänsliga områden, gäller sådana vägar som har byggts under statens kontroll. Jan Jennehags argument håller alltså inte. När det gäller 5:3-bidraget är det riktigt att vpk i en motion har tagit upp en del synpunkter och att utskottsbetänkandet är modifierat i någon ringa mån. Men kvar står att vpk har ställt sig på socialdemokraternas sida och att vi därigenom har 5:3-bidraget kvar. Det hade nu funnits en möjlighet att få den andhämtningspaus som var nödvändig för att man skulle kunna tillgodose skyddsbehov och annat. Sedan är det riktigt att det i framtiden också behövs insatser för skogsvård. Men vad som nu hade behövts var att 5:3-bidraget hade försvunnit.

Herr talman! Problemet, Lars Ernestam, är ju att vi i vår motion hade ett villkor — att pengarna skall stanna i skogsbruket. Så länge det inte fanns en majoritet i utskottet som tog fasta på detta och talade om hur pengarna skall — Prot. 1986/87:124 användas i skogsbruket, var det i realiteten ingen majoritet för att avskaffa — 15 maj 1987 bidraget. Det borde, tycker jag, finnas möjligheter framöver att diskutera hur de instrument skall se ut som kan göra att vi får slut på den här till synes ändlösa debatten om 5:3-bidraget, som motiveras av miljöhänsyn men som i verkligheten också har andra aspekter. Jag tycker att Lars Ernestam och framför allt moderaterna ”hakar på” en miljöopinion. Men grunden till det hela är egentligen — från moderaternas sida i varje fall — att man vill avreglera skogsbruket i möjligaste mån. Man vill ha bort skogsvårdsavgiften och därmed också 5:3-bidraget.
Herr talman! Vi vill avreglera skogslagstiftningen, det är riktigt. Därvidlag har vi én gemensam ståndpunkt hos de borgerliga partierna. Men samtidigt har folkpartiet år efter år krävt skydd för de starka naturvårdsintressena. Och det är beträffande det kravet som jag i dag riktar kritik mot Jan Jennehag för att ni inte har ställt upp. Den här diskussionen om att pengarna finns med i detta sammanhang håller inte. Pengarna är en sak, och 5:3-bidraget är en annan sak. Vi har visserligen sänkt anslaget med 20 milj.kr., men anslaget finns i princip kvar. Samtidigt skulle jag, med hänsyn till vår synpunkt att skogsvårdsavgiften också skulle kunna användas i skyddssammanhang, vilja fråga hur Jan Jennehag ser på möjligheterna att skydda dessa skogsområden som behöver skyddas ur naturvårdssynpunkt.

Herr talman! Som vi har hört tidigare från denna talarstol i dag, är skogen en av de viktigaste naturresurser som vi har i Sverige. Vid sidan om jordbruket är skogen en mycket stor tillgång för vår försörjning. Skogen är basen för den exportindustri som ger oss de mesta pengarna för att köpa nyttigheter utifrån. Detta beror ju på att skogen är mycket väl skött. Vi har i många år haft en skogsvårdslag som har tryggat tillväxten i skogen och som har ställt krav på skogsägaren. Samtidigt har vi haft både dugliga och ansvarskännande skogsbrukare, som medverkat till att resultatet har blivit så här bra. Vi har i dag större tillväxt i kubikmeter skog än vad vi någonsin haft tidigare. Det är en bra förutsättning, som vi har att arbeta vidare med. Vad vi har diskuterat i det här sammanhanget är hur denna resurs skall skötas, vem som skall bestämma om detta och på vilket sätt, och hur mycket vi skall ta ut av den här nyttigheten för varje år. Det har ju förekommit kritik för att man inte har huggit tillräckligt mycket, och det har också förekommit kritik för att man inte har skött det hela på bästa sätt i alla sammanhang. Men just det faktum att vi har en så stor skogstillväxt är ju ett bevis för att man trots dessa påståenden har skött skogen bra. När det gäller avverkningarna och deras storlek har vi under det senaste 35 Prot. 1986/87:124 året kunnat se en mycket klar ökning. Det beror på att marknadskrafterna har fungerat som de rimligtvis skall fungera. När vi har ett behov av att hugga måste priserna gå upp, så att de som äger skogen får en rimlig förutsättning för att kunna hantera verksamheten. Vi har ju nu i riksdagen — och i utskottet — agerat för en ny skogsvårdslag, eftersom vi menar att lagen borde vara mindre detaljreglerad och ge brukarna större utrymme att spela inom. Vi ser fram mot den översyn som vi har begärt. Nu har vi inte fått någon majoritet för den, men det är ju möjligt att detta ändras så småningom. Även majoriteten i den här kammaren kommer väl så småningom underfund med att det krävs en översyn av skogsvårdslagen för att den skall fungera på ett bra sätt. Dessutom har vi ju fått en annorlunda syn också inom de organ som hanterar skogsvården när det gäller trädslagsblandning och annat. Vi har en helt annan och positivare syn på lövskogen i dag än vad vi hade för bara några år sedan. Detta är ett bevis för att saker och ting är föränderliga, och det är egentligen någonting som vi skall vara glada över. Skogen är ju inte bara en resurs som vi tar nyttigheter ur rent ekonomiskt sett, utan skogen är också en tillgång när det gäller rekreation och fritid, landskapsbild osv. Genom att vi på det här sättet har en litet mera differentierad syn på detta med trädslag, blir resultatet mycket bättre. Jag tycker inte att det stora bekymret när det gäller skogen ligger på det här planet. För mig är det stora bekymret miljöns påverkan på skogstillväxten på sikt — och även i dag. Jag var för inte så länge sedan på en konferens i Göteborg om luftföroreningar och försurningsproblem. Man redovisade där situationen i skogen, framför allt för våra barrträd men även för lövträden, som ju också är drabbade av miljöskador. Jag var kanske inte mest chockad av de resultat vi fick se i det sammanhanget, eftersom det ju egentligen inte var fråga om några nyheter. Men där bekräftades det som vi länge har trott och i vissa fall också vetat, att barrförlusterna på våra barrträd är ganska stora och inom vissa områden mycket stora. På västkusten, framför allt i stråk från Göteborg in mot landet och från Stenungsund, är barrförlusterna mycket stora. Det här leder utan tvivel till minskad tillväxt. Nu lutar man sig mot det faktum att vi har en större skogstillväxt än vi någonsin har haft. Men den beror på, som jag inledningsvis nämnde, att det finns fler träd i Sverige än någonsin tidigare. Vi har planterat skog i 50—100 år på kalmarker och ljunghedar, och vi har tagit bort skräpskog och planterat nya träd. På det sättet har vi fått väldigt många träd som växer och väldigt många träd som är i den ålder att de växer väldigt mycket. Men tittar vi på det enskilda beståndet eller t.o.m. på det enskilda trädet, kanske inte bilden är riktigt lika positiv. Den miljöpåverkan som sker och som har skett innebär ju att träden har tappat barr eller löv och inte skjuter skott på det sätt som de skall göra. Det innebär ofelbart att de växer sämre. Nej, det jag var mest chockad över på den här konferensen var egentligen att man från regeringens och ansvariga myndigheters sida inte tar detta problem med det allvar som man borde göra. Man gjorde precis som jag sade, man lutade sig mot det faktum att vi har en större tillväxt i skogen än vi någonsin har haft, och med det ville man bevisa att bekymren inte är så stora. Experterna som deltog i konferensen redogjorde dock på ett mycket klargörande sätt för att de här problemen finns. Jag tror alltså att det är — Prot. 1986/87:124 viktigt att vi gör någonting och att vi gör det mycket snabbt. 15 maj 1987 Det är egentligen detta som jag tror är det stora bekymret. Sedan tvistar vi då här om olika sätt att hantera pengar som vi har till skogsbruket. En sådan sak är skogsvårdsavgiften, som vi i centern vill skall tas bort, för den avgiften är en beskattning av skogsbruket och inte bara en omfördelning av pengar för att skapa nyttigheter för skogsbruket. Som konsekvens av att vi vill ta bort skogsvårdsavgifterna kommer en del av de bidrag som betalas med dessa avgifter också att försvinna. Det har vi då reserverat oss för. Ett sådant bidrag är 5:3-bidraget, som vi har diskuterat tidigare i dag här i kammaren. Det är ingen tvekan om att det sätt på vilket pengarna har använts har lett till att en hel del känsliga marker har försvunnit som kanske borde ha varit kvar. Det är ett av motiven till att vi nu föreslår att skogsvårdsavgifterna tas bort. En hel del hagmarker kommer då att bli kvar, men skall hagmarkerna vara av intresse krävs det också att de sköts. Jag tror att det behövs betande djur i dessa marker för att de skall vara till den nytta och det nöje för oss som vi vill att de skall vara. Det har diskuterats skogsbilvägar. Jag tror att skogsbilvägar är någonting väldigt viktigt för att vi skall få ut något av skogen. Därför står vi bakom att det skall ges anslag för byggande av skogsbilvägar. Det är i de glesbygder där problemen är störst som skogsbilvägarna är till mest nytta. Naturligtvis skall man vara försiktig när man bygger skogsbilvägar så att man inte förstör, men det har också utskottet uttalat, och på den punkten har vi varit eniga. Däremot har vi från centerpartiet reserverat oss mot att man skulle bygga sådana här vägar ovanför skogsodlingsgränsen, i de fjällnära skogarna där de utan tvivel kan skapa problem. Där skall vi vara mycket försiktiga med att hugga, och man bygger ju inte vägar om man inte också skall hugga. Från centerns sida har vi också när det gäller de fjällnära skogarna krävt att få en naturvårdsgräns, så att det blir klarlagt var någonstans det egentliga skogsbruket tar slut, och man måste ha en annan syn på hur man skall hugga och hantera skogen. Jordbruksutskottet har ju varit uppe och tittat på de fjällnära skogarna, och det har lett till mycket skarpa skrivningar från utskottet som vi har varit eniga om. Jag tror att det varit nyttigt att vi varit överens därvidlag, men det tar inte bort behovet av en naturvårdsgräns, för någon gång måste detta klaras ut. Herr talman! Med det här vill jag yrka bifall till de reservationer som centerpartiets representanter i jordbruksutskottet har avgivit till betänkandet. Det är reservation 18 om en översyn av skogsvårdslagen, reservation 20 om skogsvårdsbidrag, reservation 22 om naturvårdsgränsen, reservation 27 om bidrag till skogsvård och reservation 34 om vägar ovanför skogsodlingsgränsen.

Herr talman! Skogsnäringen är av grundläggande betydelse för landets ekonomi och välstånd. Det har sagts förut, och det är vi överens om. Värdet 37 av exporterade skogsprodukter är ca 50 miljarder kronor. Många orter i vårt land är helt eller till stor del beroende av skogsindustrins utveckling. En fungerande skogspolitik är därför ett av de viktigaste medlen för att få landets ekonomi i balans och för att trygga sysselsättningen för många människor i dag och i framtiden. Skogsmarken är en naturresurs som måste vårdas med ansvar för kommande generationer. Det är i och för sig ett synsätt som präglat skogspolitiken alltsedan skogsvårdslagens tillkomst i början av 1900-talet. Med dagens kunskaper om samspelet i naturen vet vi att det är nödvändigt att anpassa skogsmarkens utnyttjande som virkesproducent efter de lagar som är naturgivna. Men skogsmarken skall inte bara producera virke. I målet för skogspolitiken ingår också hänsyn till andra viktiga samhällsintressen. Medborgarna i vårt land skall ha tillgång till en god skogsmiljö för rekreation och friluftsliv. Värdefulla naturtyper måste bevaras för eftervärlden. Miljöer som säkrar fortlevnad av hotade arter av växter och djur skall bevaras. Andra intressen som måste tillgodoses är bl.a. rennäring, kulturminnesvård och turism. Därför har riksdagen slagit fast vid flera tillfällen att principen om mångbruk skall vara vägledande för skogsbrukets metoder. I praktiken har det också visat sig vara möjligt att förena virkesmålet med naturmålet. Herr talman! Framtiden för skogsnäringen rymmer både hot och möjligheter. Från allt fler platser i vårt land rapporteras allvarliga skador på skogen. Luftföroreningarna är ett övergripande hot som bara kan mötas genom internationella överenskommelser och kraftfulla åtgärder här hemma för att minska utsläppen. Inom regeringen pågår också arbetet med ett nytt handlingsprogram mot luftföroreningarna och försurningen. Möjligheterna ligger i ett fortsatt ökat virkesuttag som är väl förenligt med ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk. Tillväxten är betydligt större än avverkningen. Det är glädjande att notera att de skärpningar av skogsvårdslagen som gjorts under 80-talet och de särskilda resurser och åtgärder som sattes in från regeringens sida förra året för att stimulera till ökad avverkning nu ger effekt. Vi har i dag den högsta avverkningen på många år, mellan 65 och 70 miljoner skogskubikmeter. Lorentzon sade att vi inte vet orsaken, men han instämmer i bedömningen att utvecklingen går åt rätt håll. Jo, det finns faktiskt en utvärdering som lantbruksuniversitetet har gjort. Vad som är intressant i den utredningen är, med tanke på vad Lorentzon säger om prisets betydelse, att mer än hälften av skogsägarna inte anser att virkespriset har någon avgörande betydelse för avverkningsbeslutet. Den helt avgörande faktorn är de samlade åtgärder som har satts in från samhällets sida, inte minst de kontakter som skett direkt med de skogsägare som visat låg avverkningsbenägenhet. Prognosen framöver ser också positiv ut, förutsatt att skogsbruket och skogsindustrin tar ett gemensamt ansvar för virkesförsörjningen. Den avverkningskampanj som nu genomförs av skogsvårdsstyrelserna, där 30 000-35 000 skogsägare med låg avverkningsbenägenhet skall kontaktas, har rönt ett bra gensvar bland skogsägarna. Hittills har varannan rådgivning lett till hyggesanmälan, och mer än var fjärde rådgivning har lett till beställning av utsyning. Kampanjen bedöms kunna ge 5-7 miljoner kubikmeter per år i uthållig avverkningsökning. Regeringen föreslår för nästa budgetår fortsatta ökade insatser från statens sida för information, rådgivning och översiktliga skogsinventeringar. 80-talets skogspolitik har i många avseenden varit framgångsrik, även om det fortfarande finns betydande eftersläpningar i skogsvården. Återväxten har hela tiden förbättrats. Röjningarna har faktiskt mer än fördubblats. Gallringarna ökar. Skogsskyddet i vårt land håller en utomordentligt hög standard. En bättre naturvårdshänsyn har uppnåtts genom betydande satsningar på utbildning och information i faunaoch floravård och i skogsekologi, som genomförts bland skogsvårdsorganisationens personal, skogsarbetare och skogsägare. Det förtjänar att i det sammanhanget ge ett erkännande för detta goda resultat till den personal inom skogsvårdsorganisationen som har att verkställa riksdagens beslut i detta sammanhang. Men det måste också sägas att landets skogsägare har ställt upp på 80-talets skogspolitik. Det visar inte bara den ökade intensiteten i skogsvården utan även den ökade avverkningen, och det bådar gott för framtiden. Skogsägarna ställer alltså upp på 80-talets skogspolitik, men de borgerliga partierna här i riksdagen gör det inte — jag höll på att säga att de snart är de enda som inte gör det. De återkommer med en tennsoldats ståndaktighet med samma reservationer år efter år när vi behandlar budgeten för skogsbruket, helt obekymrade över att verkligheten för länge sedan har sprungit ifrån dem. Martin Segerstedt kommer i ett senare inlägg att ta upp frågorna som rör det fjällnära skogsbruket. Själv skall jag kommentera några frågor som har tagits upp i tidigare inlägg och som återfinns i reservationer i betänkandet. Jag skall först kommentera det gemensamma borgerliga kravet på en översyn av skogsvårdslagen. Jag förstår mycket väl den glädje som Sven Eric Lorentzon uttrycker över att man har samlats i det borgerliga lägret efter fyra fem år. Jag konstaterar att centern nu har anslutit sig till de gamla moderata kraven. Centern har verkligen bytt fot i den här frågan. Jag rekommenderar den intresserade att ta del av den debatt som centerns nyblivne utskottsordförande förde just i denna fråga med moderaternas företrädare i denna kammare. Läs denna debatt, och bedöm sedan centerns ställningstagande när det gäller att nu ansluta sig till en gemensam borgerlig reservation i vilken man kräver en översyn av skogsvårdslagen. Jag vill fråga inte minst centerns representant: Är det inte bra att avverkningarna ökar? Är det inte bra att det röjs och gallras mer? Är det inte bra att man allt bättre hanterar frågorna om naturvårdshänsyn? Vad är det egentligen ute i verklighetens skogsbruk som motiverar en översyn av skogsvårdslagen? Jag vill ställa en fråga direkt till Lennart Brunander: På vilket sätt skall naturvården stärkas i skogsvårdslagen? Den andra frågan som jag vill ta upp gäller 5:3-bidraget. Det är 111 milj.kr. som anslås för bidrag till skogsodling efter avverkning av lågproducerande bestånd. Bidraget syftar till att stimulera till ökad skogsproduktion och till att stärka underlaget för sysselsättning och service i skogsbygderna. Redan då detta infördes 1981 framhölls det att hänsyn måste tas till naturvården. Utskottsmajoriteten har i ett uttalande ytterligare skärpt dessa hänsyn genom att undanta lövskogsdominerade igenväxta hagmarker i södra Sverige från bidrag. Det är en marginell del i och för sig, men det är en markering.

75 96 av bidragen går ju dit. Jag vet inte om Lennart Brunander har nåtts av en skrivelse från verklighetens Härjedalen. Jag har en skrivelse här som fyra företrädare för skogsbruksområdena inom Mellanskog har ställt till samtliga riksdagsmän i Jämtlands, Kopparbergs och Gävleborgs län. Jag skall citera några delar ur denna skrivelse: ”För Härjedalen vore det katastrof om stödet till restaurering av § 5:3 skog skulle försvinna. Katastrof inte bara för privatskogsbruket utan för hela bygden.” Skrivelsen fortsätter: ”Om markägarna i Tännäs tappar § 5:3 bidraget förlorar de ca 10 milj.kr. Detta medför tvärstopp i skogen, eftersom skogsmarken är svag och lönsamheten så dålig att ingen kan slutavverka och plantera, restoch skräpskog, utan bidrag.” Vidare sägs: ”Det är bra för hela Härjedalen om det är fart i skogen. Det ger råvara till de sågverk som finns inom kommunen, arbetstillfällen både vid avverkningstillfället men framför allt skogsvårdsarbete för skolungdomar och friställd personal från turistnäringen. Det ger också framtidstro för den nya generationen skogsägare. Ni får inte ta bort jobben och ta död på framtidstron genom att rösta bort § 5:3 bidragen.” Är Lennart Brunander helt okänslig för sådana signaler från verkligheten i Norrlands inland? Även Skogsarbetareförbundet har i ett uttalande påpekat den betydelse detta bidrag har för skogstillståndet, för sysselsättningen och helt enkelt för många bygders fortlevnad. Lennart Brunander! Ni talar väldigt mycket, inte minst i dessa dagar, om landsbygdens utveckling. Nu har Lennart Brunander och övriga centerpartister i denna kammare möjlighet att inte bara tala utan även handla och direkt skapa sysselsättning i våra glesbygder i Norrland. Ta den chansen! Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet med anledning av propositionen och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av det som Jan Fransson sade i inledningen till sitt anförande om skogspolitiken, om skogsvård, m.m. Det är frågor som vi är relativt överens om. Jag blev emellertid litet bekymrad när Jan Fransson mycket snabbt gick förbi frågan om miljöpåverkan i skogen, eftersom det är den absolut största och viktigaste frågan som vi måste lösa långsiktigt. Utvecklingen kan gå mycket snabbt om vi inte gör något. Vi fick beskedet att skogen på västkusten är i ett likadant tillstånd som skogen i Tyskland 1984. Det måste vara alarmerande. Vi fick också beskedet att barrförlusterna i norra Sverige i stort sett är lika omfattande som genomsnittet för södra Sverige, och där är skogen ännu mycket känsligare. Förmodligen är marginalerna där också mycket större. Effekterna för det norrländska skogsbruket och för skogsbruket i hela Sverige är större än vad de skulle bli genom eventuella bidrag. Jan Fransson ställde några frågor till mig. Han undrade om vi inte tycker att det är bra att det huggs, röjs och gallras i dag. Givetvis tycker vi det. Det är ju resultatet av det arbete som skogsägarna i vårt land utför. Att vi har en gemensam reservation om en översyn av skogsvårdslagen innebär inte att vi ställer upp på alla de krav som moderaterna för fram i sin skogsvårdspolitik. Det vet Jan Fransson mycket väl, och jag vill bara slå fast det. Däremot råder enighet om att vi behöver en översyn för att få förenklingar och förbättringar till stånd. Jan Fransson kom in på avverkningarna och frågade vad som medverkat till att vi har en högre avverkning. Då vill jag verifiera vad Jan Fransson sade, nämligen att den direkta påverkan på passiva skogsägare har gett ett mycket gott resultat. Det är ett bra sätt att arbeta på, och skogsvårdsstyrelserna skall fortsätta med det. Däremot tror jag att priset har en avgörande betydelse i varje fall för de marginalkvantiteter vi får fram, men kanske inte för de stora kvantiteter som bolagen och domänverket tar fram. Där spelar inte priset så stor roll, men för de marginalkvantiteter som vi ändå är beroende av är det som sagt viktigt. Det ställdes en fråga till mig om 5:3-bidraget. Jag är övertygad om att det har betydelse i vissa orter. Men i de exempel som Jan Fransson tog upp är det fråga om regionalpolitik, fråga om att använda arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att sysselsätta människor och ge ett stöd till både röjning och plantering. Den frågan har vi haft uppe tidigare. Där ställer vi det kravet att man även inom skogsbruksområden, vid sidan av skogsvårdsstyrelserna, skall få använda arbetsmarknadspolitiska medel för sådana åtgärder och för att sysselsätta de människor som Jan Fransson talade om.
Herr talman! En liten rättelse: Det har förekommit uppgifter om att vi moderater vill ha bort skogsvårdsavgiften. Det har vi aldrig yrkat på. Vi vill sänka skogsvårdsavgiften. Den skall ligga på en nivå som ungefär motsvarar vad det kostar att tillvarata skogsbrukets gemensamma intressen. Det kan vara fråga om kostnader för information osv. Den kan bli betydligt lägre än vad den är nu. Vi vet inte exakt var vi hamnar, men vi har i andra sammanhang föreslagit att en arbetsgrupp tillsätts för att se över frågan. Detta säger jag bara som en sakupplysning. Vi har inte förordat att skogsvårdsavgiften helt skall bort. Jag kan till stor del hålla med Jan Fransson om det han säger om skogsvården och hanteringen av skogsbruket i dag. Mångbruket skall vara vägledande. Men jag tror i motsats till Jan Fransson att mångbruket skulle stimuleras ytterligare om vi fick en annan utformning av skogsvårdslagstiftningen. Den är i dag till stora delar inte utformad som en mångbrukslag. Den är för detaljerad och styrande. Jag hävdade i mitt inledningsanförande att vi inte vet exakt vad som stimulerat till de ökade avverkningarna. Jag känner mycket väl till den utredning som SLU har gjort. Jag förvånar mig litet över den, t.ex. över att virkespriserna skulle ha en så liten påverkan. Min erfarenhet från svenskt skogsbruk säger annars att det tar en väldigt lång tid att ändra avverkningarna. Jag menar — det kan ligga en del i SLU:s utredning — att det viktigaste är den positiva attityd man haft. Den diskussion som förts under en följd av år kanske också har haft en stor påverkan. Men jag inbillar mig inte att virkespriserna inte skulle ha någon betydelse. Sedan till 5:3-skogarna. Jag är en av förespråkarna för 5:3-bidragen som stöd till avveckling av lågproducerande förband. Jag kommer själv från Halland, som i början av 1900-talet var helt skoglöst. Men olika intressen — privata intressen och stiftelser — gick in och planterade skog. Halland är i dag ett av landets bästa skogsproducerande län. Jag vet vad det innebär. Jag är beredd att ställa upp. Det har vi gjort tidigare när det hela finansierades över budgeten, alltså med budgetmedel. Men om södra Sveriges skogsbrukare skall betala regionalpolitiken och investeringar i Norrlands inland vill vi inte vara med. Vi kan alltså inte enligt vår mening finansiera skogspolitiska åtgärder med skogsvårdsavgiften på det här viset.

Herr talman! Jag ställde en fråga till Jan Fransson om möjligheterna att klara de skyddsbehov som finns. Staten skjuter ett berg av kostnader för skyddsbehov när det gäller våtmarker, urskogar och annat framför sig. Hur tänker man ekonomiskt klara det? Genom att dessa saker inte är klarlagda och genom att resultaten av de olika inventeringarna — våtmarksinventeringarna, urskogsinventeringarna och annat — inte är redovisade eller fastlagda kvarstår konfliktsituationerna. Då skulle jag vilja veta hur man från socialdemokratisk sida har tänkt sig att klara de här sakerna. Det blir naturligtvis stora kostnader — jag kallar det som sagt för ett berg — jämfört med miljöbudgeten, som ju är 500 milj.kr. Men det blir inte ett berg av kostnader om man ser det i relation till hela skogsnäringen. Då rör det sig om några promille eller om mycket små procenttal, kostnader av engångskaraktär för att klara en del av behoven.